Herr talman! Jag skall be att få framföra ett tack för svaret på en del av min interpellation. Debatten här visar, att det kanske hade varit lämpligare att vi fått ta upp hela problemet i fråga om servicen. Nu har man tagit upp järnvägslinjerna och biltrafiken, och det gör ju att man inte har möjlighet att göra den sammanställning som är nödvändig. Hela denna fråga är beroende av att man kan få en enhetlig översikt över transportmöjligheterna. Eljest kan man inte bedöma dem ur både kommunikationssynpunkt och andra synpunkter.

Detta gör att vi i vissa bygder kommer att ställas inför mycket allvarliga problem. När man bedömer SJ, måste man också fråga: Hur sker det på andra industriella områden? Det är självklart att om man tar SJ som en enhet, som icke behöver ta hänsyn till den sociala funktion som kommunikationerna har, kan man säga att SJ inte uppträder så hårt men ändå på ett liknande sätt som enskilda företag gör. Vad vi här i dag ändå måste konstatera är att vi från riksdagens sida måste behandla SJ:s sociala funktion annorlunda än vi hittills gjort. Vad har vi gjort i riksdag och annorstädes? Jo, när det gällt tillräckliga anslag för att i tid investera, då har vi alltid knotat och gjort prutningar. Man måste i detta sammanhang säga att den upprustning, som i dag försiggår inom SJ, hade bort komma redan för omkring tjugo år sedan. Jag tycker att vi måste ha med dessa frågor i bilden i detta sammanhang. Att vi inte är nöjda med de nuvarande förhållandena framgår ju av svaret på de interpellationer som vi har framställt. Men jag måste i detta sammanhang säga att den redogörelse som jag helt hastigt kunnat ta del av vid föredragningen nyss — av olika skäl har jag haft annat att göra, varför jag inte hunnit gå igenom det förut — innehåller vissa positiva drag. Jag kan inte tolka svaret så att kommunikationsministern skulle vara mera entusiastisk än SJ:s ledning när det gäller de problem som följt med rationaliseringen. Jag har ett starkt intryck av att kommunikationsministern — om jag tolkat svaret rätt — är på det klara med att den sociala sektorn av vårt kommunikationsoch servicenät bör beaktas mera vid framtida ställningstaganden. Departementet kan av förklarliga skäl inte följa alla detaljer i rationaliseringen. Som föregående talare sade har distriktskontoren vidtagit mycket egendomliga åtgärder vad beträffar både busslinjer och SJ i övrigt. När det blivit alltför besvärligt med anledning härav har jag för min del tagit kontakt med kommunikationsdepartementet. Min erfarenhet av denna kontakt är att departementet har kunnat rätta till vad som brustit ute i distrikten. Jag tror att man skall vara på det klara med, när man skall bedöma denna fråga, att det har varit en mycket besvärlig situation för SJ. Vad har inträffat? Jo, när staten har måst överta trafiksvaga järnvägsleder, exempelvis SWB, har staten fått lämna stora ersättningsbelopp, trots att det egentligen varit fråga om att överta konkursbon. I och med att staten övertagit det hela efter den urusla skötseln av banorna m.m. har staten måst ta på sig stora kostnader och rationalisera. Vi skall komma ihåg att staten jämväl fått överta busslinjer, när de inte längre varit ekonomiskt lönande att driva.

Jag säger inte detta därför att jag tycker det är bra, utan mera som en förklaring. Ty trafikfrågornas lösning beror ju på hur mycket riksdagen vill satsa. Jag vill särskilt framhålla, att även om SJ skattevägen bereds större möjligheter att klara situationen, så måste den sociala sektorn i nuvarande läge beaktas mera än för närvarande. Jag tror nämligen att utvecklingen blir den, att järnvägarna, som i dag befinner sig i en besvärlig situation, i framtiden kommer att få ökad betydelse jämväl i tätorterna, därför att trafikutvecklingen är så bekymmersam som den faktiskt är.

Från ett företags synpunkt är det självklart att vi exempelvis kan nedlägga våra flottleder samtidigt som det kan sägas att denna nedläggning kommer att tillföra bolagen miljonförtjänster. Men samtidigt skapar detta sociala problem för arbetarna, och som en följd kommer vägsektorn att kräva stora insatser, som samhället måste svara för.

Det måste också sägas att SJ i flera fall har förfarit på ett från sociala synpunkter underligt sätt. Om arbetarna vid en industri skall kunna komma till sina arbetsplatser — industrierna är ju ofta koncentrerade till vissa orter — är det nödvändigt att ha kvar järnvägsförbindelserna. Trafiktabellerna får heller inte göras om på sådant sätt att det blir omöjligt för arbetarna att komma till arbetsplatsen i rätt tid.

Jag har en känsla av att man inom SJ i vissa situationer medvetet har tillgripit åtgärder, som företagsmässigt kan motiveras men som på längre sikt inte är acceptabla.

I Norrland ger troligen inte intäkterna från persontrafiken på busslinjerna ett företagsmässigt godtagbart resultat, men tänk på vad dessa busslinjer ändå betyder för bygden i övrigt! Vilken betydelse har de för servicen inom handeln, vilken betydelse för sjukvården m.m.? När vi skall bedöma frågan om kommunikationerna i dagens samhälle, måste vi ju bedöma helhetsbilden och vidta åtgärder för att lösa hela problemet. Jag skall naturligtvis erkänna att jag själv befinner mig i en underlig situation, då jag liksom väl de flesta gör håller mig med bil, men också har haft anledning att se hur utvecklingen varit inom handeln. Det är självklart att man för varje butik som läggs ner ute på landsbygden får en känsla av att någonting väsentligt har tagits bort. De ekonomiska lagarna är hårda.

Herr talman! När vi hastigt går igenom det hela, finner vi att frågan om rationalisering kommer in i bilden. Ibland har jag ställt mig den frågan, om inte SJ:s ledning ibland är inne på vägar som kan karakteriseras som felrationalisering, och jag undrar om det inte i vissa avseenden har rationaliserats på ett sådant sätt att servicesynpunkterna icke beaktats.

Om vi skall kunna ge service måste även SJ ompröva sin lönepolitik på samma sätt som vi inom handel och industri i övrigt har gjort. Det brister en hel del därvidlag. Även om man kan ge uttryck åt att detta är en lönemässig uppgift, bör herr statsrådet allvarligt beakta att vi inom handeln genom låglönepolitiken har fått en del arbetskraft som inte varit den mest lämpliga. I dag har vi inom handeln tvingats till att bedriva en lönepolitik, som har höjt lönerna för dem som skall stå bakom disken, och detta har självfallet lett till bätire ekonomiska resultat för företagen. Jag vill tolka svaret så, att de frågor, som här har diskuterats, skall redovisas inför riksdagen, och vi skall diskutera de principiella frågorna.

Herr talman! Det kan måhända förefalla som om jag var mera nöjd med interpellationssvaret än de föregående talarna. Jag tror också, herr talman, att det är riktigt att tolka svaret som en redovisning men samtidigt som en inriktning på åtgärder som kommer att vidtagas, och jag anser därför att svaret ger uttryck för en positiv inställning till de berörda frågorna. Ur den synpunkten tackar jag än en gång statsrådet för svaret.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret på min enkla fråga. Frågan gällde vilka åtgärder statsrådet ämnar vidtaga i anledning av SJ:s bebådade nedläggning av 800 stationer för att tillgodose de krav på goda kommunikationer som människorna i glesbygderna har rätt att ställa. I svaret — som även utgör svar på fem interpellationer — anför statsrådet, att det är SJ:s uppgift att göra den företagsekonomiska och trafikmässiga bedömningen men att SJ däremot inte har uppgiften att göra de sociala och lokaliseringspolitiska värderingarna. «Litet längre fram i svaret heter det, att staten inte betalar någon ersättning till SJ för de stationer och tåg som är olönsamma.

Tydligen anser statsrådet att kommwunikationsdepartementets medverkan skall bestå i samarbete med den s.k. glesbygdsgruppen inom kanslihuset när det gäller trafikförsörjningen i berörda glesbygder. För min del tror jag knappast att detta räcker. Det synes även framgå av svaret att statsrådet anser att problemen bör lösas genom insatser av berörda kommuner och landsting. Men statsrådet säger ingenting om hur finansieringen skall ske. Skall kommuner och landsting betala glesbygdens trafikoch servicekostnader kommer detta att i kommuner med omfattande glesbygd medföra en sådan skattebelastning, att det bidrar till att glesbygden breder ut sig ännu mer. Ait vi här i riksdagen är överens om att ha statens järnvägar, statens vägverk, ett statens televerk och ett statens postverk är enligt min mening ett uttryck för att vi anser att staten just på kommunikationsområdet har även ett ckonomiskt ansvar för heia landet. Jag hoppas därför att statsrådet i uttalandet om statens mål för trafikpolitiken, nämligen att säkra en tillfredsställande transportförsörjning till landets olika delar, även inlägger statens ekonomiska ansvar för att trygga denna försörjning i vårt lands glesbygder. Men, herr statsråd, jag efterlyser också statens -— samhällets — helhetssyn när det gäller glesbygdens trafikoch servicefrågor.

Herr talman! Jag förstår självfallet den oro som bröt ut i våra bygder när denna arbetshypotes — om jag får använda det uttrycket — redovisades från SJ:s sida. Men jag har redan i mitt svar understrukit, att det är en ren arbetshypotes, att den är preliminär och att det endast är en bedömning som gjorts av SJ. Detta har också flera av dagens talare förstått. Även jag är — som jag framhållit i mitt svar — av den uppfattningen att det inte är SJ:s uppgift att göra de sociala och lokaliseringspolitiska värderingarna, utan att ansvaret därvidlag ligger på det politiska planet. Det kan med fog göras gällande att exempelvis herr Eliassons i Sundborn överraskning över vad SJ redovisat är något underlig. Så sent som i statsverkspropositionen till årets riksdag förekom en redovisning av den uppläggning som SJ har tänkt sig av sina rationaliseringssträvanden. Vid statsutskottets behandling av denna fråga avgavs inga reservationer av vare sig herr Eliasson, någon annan företrädare för centerpartiet eller av representanter för något annat parti på denna punkt. Skall vi inte vara överens om att det i stället är på det sättet, att det är först efter att ha sett den konkreta uppräkningen av de många stationerna som vi alla plötsligt känner oss chockerade och oroliga? Vi vet att det kommer att uppstå oro i våra bygder och vi frågar oss: Hur skall vi angripa dessa problem?

Tänk om alla företag som betyder mycket för olika bygder ville vara lika tidigt ute! Jag begär inte att de skall vara det, ty det är omöjligt, men det vore bra om företagen på ett tämligen tidigt stadium kunde redovisa sina planer för folket ute i bygderna. Jag anser att SJ har spelat med utomordentligt öppna kort, men jag fattade det som om herr Mellqvist vore litet besviken på mig för att vi inte skulle beredas tillfälle att diskutera denna arbetshypotes så att säga litet mer i princip. Jag har naturligtvis — eftersom jag inte, som herr Eliasson ville göra gällande, är någon entusiast av järnvägsnedläggningar för järnvägsnedläggningarnas egen skull — också funderat över hur vi på bästa sätt skall kunna hantera dessa problem. I och för sig kan vi börja med att konstatera, att vi i dag har fått en debatt som inte är så dålig med tanke på antalet deltagare. Jag hoppas också att det svar som jag har lämnat har varit så pass utförligt att det har gett underlag för en ganska bred och genomgripande diskussion. Men hur skall vi — det är det viktiga — i fortsättningen kunna tackla dessa problem? Jag har funderat på detta. Skall jag möjligen göra en proposition av den vitbok, i vilken SJ informerar om sitt program, och inbjuda riksdagen att ta ställning i princip till hela materialet, alltså att säga ja eller nej till den uppläggning av arbetsprogrammet som SJ har redovisat? Hur skall riksdagen kunna hantera frågan i en sådan ordning? Skall vi då hamna i ett läge, där vi skall börja votera i riksdagen om vilka stationer som skall få läggas ned och vilka tidtabellsändringar som skall få göras? Är en sådan arbetsmetodik möjlig — eller på vilket sätt tänker man sig, när man talar om att riksdagen skulle inbjudas att i princip ta ställning till detta program, att frågan skall behandlas? Det preliminära arbetsprogram som SJ nu har lagt fram är — som jag har understrukit — inte någonting som vare sig har beslutats eller skall beslutas på en gång, utan det skall handläggas i den ordning som jag har redovisat i mitt svar, framför allt i mycket nära kontakt med de berörda bygderna. Jag har fått tillgång till en mera allmän bedömning, som SJ gör inför den omläggning som kan väntas ske under det närmaste året på järnvägstrafikens område.

Jag tror alltså att den riktigaste handläggning av detta ärende vi kan få är att vi även i fortsättningen betraktar SJ:s planer som arbetshypoteser, genom vilka man för en längre tidrymd — såsom man nu har gjort — vill redovisa hur man inom SJ ser på utvecklingen. Sedan får vi i den — om jag får använda uttrycket — omständliga hanteringen i kontakt med kommuner och planeringsråd granska dessa planer ur bl.a. de sociala och lokaliseringspolitiska aspekterna.

Kammarens ledamöter är säkerligen medvetna om att detta är en tämligen teoretisk uppläggning av hur man hanterar detta. Jag kan försäkra att SJ även vid ställningstagandet till nedläggningen av någon enstaka station vid en bana som i övrigt blir bestående kommer att tidigt ta nära kontakt med ifrågavarande kommun för att diskutera på vilket sätt ersättningstrafik skall kunna anordnas för den händelse en sådan station skulle behöva läggas ned. Jag föreställer mig att herr Eliasson även därvidlag är beredd att instämma med herr Hedlund i vad denne sade i interpellationsdebatten i denna fråga i våras, nämligen att han för sin del inte kunde föreställa sig, att vi här i riksdagen skulle kunna diskutera varje nedläggande av enstaka stationer. Jag vill tillägga, att det naturligtvis är svårt att sitta här och diskutera tidtabellsjusteringar och andra sådana saker, utan vi måste väl, eftersom det finns ett statligt verk med en lekmannastyrelse, som skall sköta hela denna verksamhet och agera på eget ansvar, lita på att detta verk tar de kontakter, bl.a. med kommunerna, som verket utlovat. Herr Eliasson var också inne på frågan vad SJ möjligen skulle kunna göra för att förstärka sin ekonomi, och han föreslog bl.a. prövning av rabattsystem av olika slag. Jag förmodar att herr Eliasson följer verksamheten så noggrant, att han vet att det just är detta man gör: man prövar olika for mer av rabatt. Det finns naturligtvis ingen, jag höll på att säga sadistisk, lust hos SJ:s ledning att till varje pris göra sig av med järnvägstrafiken. Ingen föreställer sig väl att detta är någon sorts Iustbetonad verksamhet som SJ ledningen bedriver bara för nöjet att begränsa SJ:s trafik! Man prövar i stället de olika former för verksamheten som kan komma i fråga. Herr Eliasson och andra talare har naturligt nog varit inne på de problem som härvidlag uppstår och vad dessa problem verkligen betyder, i första hand kanske för glesbygdernas folk. Han antyder att jag skulle vara en entusiastisk järnvägsnedläggare och vara beredd att vältra över kostnaderna för den kollektiva trafiken på kommunerna. Jag kan emellertid försäkra herr Eliasson, att om jag kan, så skall jag försöka bli en entusiastisk, inte främjare av järnvägsnedläggningar, utan en entusiast som vill försöka att i vår tid åstadkomma ett bättre transportsystem över huvud taget än det vi har för närvarande.

Herr Eliasson i Sundborn och övriga talare i detta ärende måste vara medvetna om att vi har kollektiva trafikproblem ute i glesbygden även på sådana ställen där SJ i dag inte bedriver någon trafik. Inte heller dessa problem kan vi underlåta att ägna oss åt. Jag anser att samhället bör ta ansvaret för det som händer ute i våra glesbygder och för den situation som uppstår för de människor som av ena eller andra anledningen stannar kvar i bygden. Ofta är detta människor som har det särskilt svårt. Vi kan inte lösa dessa problem i alla sammanhang genom att dra fram järnvägslinjer. Jag tror att vi är tvungna att komma överens om att också det kommunala ansvaret här kommer in i bilden. Vi får ju de större kommunala enheterna, kommunblocken, och jag tror att det är en angelägen uppgift att man inom dessa verkligen inventerar de kollektiva trafikproblem som vi i allt högre grad kommer att ställas inför. Dessa blir flera ju fler människor som får råd att ha egen bil. En progressiv trafikpolitiks allmänna inriktning bör vara att samhället solidariskt skall försöka hjälpa till att klara problemen för de människor, som får det svårt av den ena eller den andra anledningen. Det skulle emellertid vara rätt underligt, om vi i detta sammanhang vore så trollbundna både till tåg och buss, att vi skulle avstå från det som kanske vore den allra smidigaste och bästa lösningen, nämligen den lätta bilen, vilken många av oss använder. När man diskuterar dessa problem händer det faktiskt ibland, att folk tycker att det är helt naturligt att vi sätter in hur stora bidrag som helst från samhällets sida till en järnvägslinje eller en busslinje. Men man reagerar mot att vi i stället skulle försöka lösa transportproblemet för vissa grupper i samhället genom ett samarbete med exempelvis taxi. Kanske skulle ett sådant samarbete ur samhällsekonomisk synpunkt visa sig vara mycket billigare och för den enskilde kanske också mycket bekvämare.

Om vi börjar se på dessa problem så förutsättningslöst och säga oss att vi gemensamt har ett samhälleligt ansvar för att klara sådana problem under den utveckling som vi nu är inne i, då först kan vi börja göra skäl för talet om att vi försöker bedriva en progressiv trafikpolitik. Det gäller nu statsbidrag för att hålla tågförbindelserna kvar eller att på annat sätt försöka lösa de återstående trafikproblemen. Om vi mot bakgrunden av de planer som SJ nu redovisat ingående frågar oss vad som lönar sig bäst ur såväl samhällets som den enskildes synpunkt och finner att det sistnämnda sättet är det samhällsekonomiskt riktiga, varför skulle vi då inte begagna denna möjlighet? Så kommer herr Petersson och även herr Eliasson i Sundborn in på frågan om finansieringen. Vi har i dag ett system varmed vi försöker stödja de kommuner här i landet som har det sämst ställt. Det knyter an både till skatteunderlaget och till utdebiteringens höjd — jag syftar naturligtvis på skatteutjämningsbidraget. Det är så konstruerat att glesbygdskommunerna — inte minst de norrländska — får ett i förhållande till landet i övrigt väsentligt statsbidrag för sina kommunala engagemang. Jag tycker att skatteutjämningsbidraget ur den synpunkten är bra utformat. Det utgår inte generellt till alla, oberoende av om de behöver det eller ej, utan det utgår till dem som bäst behöver det. Detta är naturligtvis en utväg för kommuner som inte har tåg och heller inte kan räkna med att järnvägslinjer kommer att dragas fram. De finner kanske då att det är kommunens angelägenhet att försöka hjälpa de grupper som blir klämda av utvecklingen. även landstingen kan hjälpa till härmed. Jag kan berätta att Västmanlands läns landsting har tagit ett initiativ i en sådan fråga. I samarbete med SJ har man satt i gång en stor undersökning för att se hur man genom en kombination av olika trafikmedel skall kunna skapa det bästa tänkbara trafiksystemet för medborgarna i länet. Jag tror sålunda att vi förutsättningslöst måste diskutera våra trafikvroblem. Jag är glad över den debatt som vi har fått om dessa frågor, och jag konstaterar med tillfredsställelse att SJ:s preliminära arbetshypotes verkligen har givit upphov till debatt och riktat strålkastaren på problemen.

Herr talman! Jag tackar för de deklarationer som kommunikationsministern nu har gjort. Jag har dock aldrig tänkt mig att riksdagen skulle börja syssla med detaljer. Som jag har fattat det skall riksdagen diskutera principer. Inte heller vill jag att någon utredning skall tillsättas. Beträffande så föränderliga frågor som dessa måste ett företag få vidtaga de snabba åtgärder som krävs utan att de fördröjs av riksdagen.

Om riksdagen då anser att vi skall ge mer för den sociala sektorn i detta sammanhang, är det angeläget att riksdagen också tar de ekonomiska konsekvenserna av sådana beslut. Herr statsrådets senaste anförande visar, att han är på det klara med de problem som de små inkomsttagarna och de gamla människorna i vårt land har. Det är dessa grupper som kommer i kläm vid alla s.k. strukturrationaliseringar både inom kommunikationerna och inom industrin.

Om så sker är jag förvissad om att den här debatten skall få till resultat att vi klarar upp frågan på sådant sätt, att medborgarna inte kommer i kläm mer än vad som är absolut nödvändigt.

Herr talman! Jag är förvånad över statsrådet Lundkvists svar när det gäller finansieringen av de samhälleliga åtgärderna för glesbygdernas trafikförsörjning och servicefrågor. Menar verkligen statsrådet att kommuner och landsting skall överta ansvaret för dessa åtgärder med stöd endast av redan utgående statsbidrag? Jag är övertygad om att detta kommer att väcka förvåning och ge upphov till bekymmer i många kommuner och landsting. Det är redan nu bekymmersamt nog i glesbygdskommuner och i landsting med många glesbygder. Skulle dessutom dessa kommuner med hjälp endast av redan utgående statsbidrag åläggas att svara för behövliga åtgärder, tror jag att de kommer att få mycket stora svårigheter.

Herr talman! Jag är fortfarande fundersam över hur handläggningen av dessa ärenden kommer att ske i fortsättningen. Det är självklart att vitboken är en trafikekonomisk bedömning. Men det går inte längre, herr statsrådet, att — liksom när man plockar en kron ärtskocka — från fall till fall bedöma dessa ändringar i trafikapparaten. Vi måste få en översiktlig bedömning regionvis. Och när man nu också, kanske med rätta, kopplar in kommuner och landsting såsom i framtiden på sitt sätt ansvariga — nu bortser jag från hur det ekonomiska skall ordnas — måste även de göra en bedömning av vad som kommer att ske, och detta regionvis. Jag kan inte finna annat än att det brister i samarbetet vid den statliga och regionala planeringen. Jag tror att enda möjligheten är att tillsätta en utredning som kartlägger vilka faktorer det är som det ur samhällsekonomisk synpunkt är nödvändigt att ta hänsyn till och hur man skall väga dessa mot de trafikekonomiska synpunkterna. Jag tror att man måste göra en bedömning av dessa ting region för region.

Herr talman! Min syn på trafikpolitien och min åsikt att det finns behov iv en översyn har jag redovisat som reservant i statsutskottet 1966, och jag har ingen anledning att ändra uppfattning på den punkten. SJ:s planer visar tvärtom att det behövs en översyn av trafikpolitiken. Ingen har tänkt sig, herr talman, allra minst jag, att riksdagen skall besluta om varje anhalt eller järnvägsstation, som man lägger ned. Det är inte det som frågan gäller, utan det gäller att ange principerna för hur SJ bör handla. Jag frågar mig, herr talman, varför inte kommunikationsministern varje år skulle kunna ta ställning till de för slag om nedläggning av stationer, som SJ aktualiserar ett år i förväg. Statsrådet har ju att ta ställning till de förslag om nedläggning av persontrafiken på en bandel som framläggs av SJ. Det är precis samma problem: om man lägger ned persontrafiken på en bandel eller om man drar in järnvägsstationer, så betyder det i båda fallen, att man överför trafiken från rälsbussar och tåg till landsvägsbussar. Det kunde kanske vara en utväg, sedan riksdagen gett uttryck för sin principiella bedömning av problemet, att få till stånd ett inflytande från statsmakternas sida. SJ:s styrelse kan ju inte lägga lokaliseringspolitiska och samhällsekonomiska synpunkter på sådana frågor. När jag sade att det föreföll mig som om statsrådet var mera entusiastisk än SJ:s egna experter inför denna omläggning och nedläggning av stationer, berodde det helt enkelt på att efter SJ:s erkännande av att det kan uppstå en försämrad service för människor, tycker jag, att statsrådets svar andas betydligt mindre oro på den punkten. Statsrådet säger att vi måste ta ansvar för glesbygden. Det räcker emellertid inte med bara fagra ord, utan det behövs också konkreta åtgärder: vilken ansvarsfördelning, vilka finansiella resurser skall sättas in från statens och kommunernas sida? Faktum är att man inte kan vräka över dessa kostnader på glesbygdskommunerna utan särskilda speciella bidrag finansiellt. Jag tror att statsrådet misstar sig fullständigt, om han tänker sig att de skatteutjämningsbidrag som vi nu har löser problemet. De löser inte kostnadsproblemet — det. borde herr Lundkvist veta — eftersom kommunerna i dag har utdebiteringar där skillnaden kan vara 8 kronor per beskattningsbar hundralapp och de obligatoriska uppgifterna för skola, socialvård och åldringsvård är så stora, att de för en fattig glesbygdskommun inte finns så värst mycket utrymme för egna aktiviteter. Det är det som gör att man måste ta upp detta i en betydligt vidare aspekt. Jag tycker också att man måste verkligen ta upp glesbygdsproblemen i detta sammanhang på ett helt annat sätt än hittills.

Ierr talman! Jag har inte ställt någon fråga eller någon interpellation på denna punkt, och jag hade inte tänkt att jag skulle behöva yttra mig i debatten. Emellertid har kommunikationsministern i sitt svar till interpellanterna berört en fråga som jag och möjligen några fler har ett visst intresse av. Det gäller flottlederna och övergången från flottning till landtransporter. Det är en klar tendens i dag att skogsindustrin upphör med flottning och går över till landtransporter av virke. Det innebär en ökad belastning på vägarna med åtföljande trafikanhopning. Jag finner det inte helt i sin ordning att kostnaderna för en transportapparat som flottlederna hittills har klarat av på detta sätt överflyttas på samhället och skattebetalarna. Jag konstaterar därför med tillfredsställelse statsrådets uttalande att det vid nedläggning av en flottled är viktigt att de samhällsekonomiska synpunkterna beaktas. Ett sådant krav anser jag vara helt förenligt med allmänhetens intresse. Jag skulle vilja fråga statsrådet, om det samråd som här förutsetts ske är något som först nu skall tillämpas. I så fall är man kanske ute litet för sent, eftersom åtskilliga flottleder redan har nedlagts. Så är exempelvis fallet i Ljusnan och Ljungan. Jag undrar om samråd har skett beträffande nedläggningen av dessa flottleder. Om så inte är fallet beklagar jag detta, då jag tror att nedläggningen inte skulle ha skett så snabbt, om samhällsekonomiska synpunkter funnits med vid bedömningen. Övergången i de ifrågavarande fallen aktualiserar bestämda krav från allmänhetens sida på bättre vägar, vilket enligt min mening är rimligt med hänsyn till den ökade belastning som vägtrafiken medför i de berörda områdena. Jag finner det otillfredsställande, herr talman, att skogsindustrin på detta sätt får vältra över kostnaderna på det allmänna utan att de samhällsekonomiska konsekvenserna ordentligt beaktats.

Herr talman! Jag måste konstatera att de frågor som jag ställde i föregående debattinlägg inte har blivit föremål för någon som helst behandling i statsrådets följande anförande. Jag ville med mitt inlägg bl.a. framhålla, att vi kommit dithän att hela trafikpolitiken måste omprövas, och jag framhöll också, att en utredning borde tillsättas som tar upp alla de frågeställningar som är förknippade med SJ:s trafikpolitik. Jag uttalade även min förvåning över att privata åkerier kan konkurrera med SJ:s landsvägsföretag på det sätt som jag tidigare försökt skildra. Detta tycker jag är rätt underligt. SJ har ju under årens lopp fått ta hand om oräntabla järnvägar, men nu etablerar sig storbolag och storbanker då det gäller landsvägstransporter, som de tydligen anser vara en rätt lukrativ affär. Storbankerna köper upp transportföretag som Sellbergs i Stockholm, medan Sellbergs i sin tur etablerar transportföretag i Norrland, där det nu anses mycket lukrativt att hämta sopor i städerna. Den ena staden efter den andra får offerter från Wallenberg-koncernen, och en och annan har helt nappat på kroken. Dessa företag sköter om sophämtningen även i stockholmsområdet. För några år sedan var det väl ingen som trodde att våra småhandlare skulle försvinna som nu skett, men storbolagen kom underfund med att de genom att bilda större företag kunde slå ut småhandlarna, och i dag har vi dessa storföretag, dessa stora varuhus. Det går att tjäna pengar genom att sälja såpa och margarin Över disk, och nu har man också kommit underfund med att det går att göra pengar på landsvägstransporter. Det är underligt att SJ inte skall kunna vara konkurrenskraftigt när dessa bolag kan tjäna så mycket pengar på egna transportföretag. Man borde göra en omprövning av trafikpolitiken genom att tillsätta en utredning.

Herr talman!

Man kan fråga om det beslut som en i stort sett enig riksdag fattade 1963 var förhastat och om de förväntningar vi då ställde på en liberalisering av trafikpolitiken inte har infriats. Vad beträffar skapandet av ett mera konkurrensfrämjande system på trafikens område har vi verkligen lyckats i mycket hög grad, det märker man när man lyssnar på företrädarna för olika trafinintressen, när de redogör för sina synpunkter. Konkurrensen på transportområdet är knivskarp, inte minst när det gäller de tunga transporterna, och det har lett till att vi under de fyra år som gått sedan den nya trafikpolitiken sattes i system har lyckats hålla transportkostnaderna någorlunda oförändrade. Därom kan företrädare för de verkliga storkonsumenterna på transporttjänster vittna, inte minst i Norrland. Det gäller timmertransporter, jordbrukets transporter av mjölk och kött m.m. De transporterna är av utomordentligt stor samhällsekonomisk betydelse, och man bör därför ta med i räkningen vad den samhällsekonomiska vinsten har varit av det konkurrensfrämjande system vi tillskapat. Debatten i dessa frågor blir litet snedvriden, om vi stirrar oss blinda på persontransporterna. Vi skall inkassera även denna samhällsekonomiska vinst av det beslut vi fattade 1963. Det är min övertygelse att riksdagen gjorde en riktig bedömning när vi beslöt om ett mera konkurrensfrämjande system. Detta gäller speciellt om de tunga transporterna. Men vi skall inte vara blinda för att systemet har sina brister. Det vore också underligt annars, när systemet inte har tillämpats längre tid än fyra år. Det är orimligt att begära att allting redan skall klaffa. I trafikpolitiska delegationen är vi också eniga om att den svaga punkten i den moderna trafikpolitik som vi försöker bedriva är just glesbygdernas trafikförsörjning. När riksdagen fattade sitt beslut var målsättningen också att vi skulle försöka infria de krav som där ställs, men det är en otroligt svår uppgift. Det är också närmast den saken oron gäller både här i debatten och ute i bygderna, och den oron är naturligtvis ett tecken på att allt inte är väl beställt. Vi måste med all kraft angripa det problemet. Vid trafikpolitiska delegationens senaste sammanträde beslöt vi att ta upp denna fråga ganska snart till förnyad debatt och se hur vi på ett effektivt sätt skall kunna lösa problemet. Det är också min uppfattning att man både här i riksdagen och i departementet har fullt klart för sig att problemet är brännande och att det inte är någon ursäkt att säga att man gör vad man kan inom SJ. Man kan inte bara säga att när en bandel lägges ned tar man kontakt med kommunerna och ordnar med ersättningstrafik etc. Vi vet alla att det inte är så. Jag påstår inte att vi inte får informationer ute i bygderna, men informationer räc ker inte. Vi måste få till stånd verkliga överläggningar om hur trafikförsörjningen i ett kommunblock skall ordnas. Som herr Eliasson i Sundborn framhöll måste det också skapas klarhet i ansvarsfördelningen, bl.a. när det gäller kostnaderna. Den överenskommelse som träffats beträffande trafikförsörjningen i storstockholmsregionen kanske kan tjäna som ett mönster för hur man skall agera. Jag har inte tillräckligt studerat hur denna överenskommelse fungerar och kan därför inte bedöma om det finns anledning att kritisera den i dess olika detaljer, men jag tror att vi så småningom måste komma fram till något motsvarande över hela fältet. Att åstadkomma en sådan ordning tar emellertid sin tid. Jag vet av personlig erfarenhet från min hembygd vad en nedläggning av en järnväg betyder i bygdens liv. Jag vet också hur det är beställt med den information som därvid förekommit, vilken ersättningstrafik vi fått o.s. v. Bygdens folk känner sig inte på något sätt ha varit delaktigt i den lösning som problemet fått. Det har endast fått besked t.ex. om att bussar skall sättas in på en viss sträcka eller att tidtabellen kommer att utformas på ett visst sätt, men vi har inte blivit tillfrågade om detta passar oss. En sådan behandling av problemen är inte tillräcklig. Men vi vet att man inom departementet är på det klara med att svagheterna ligger just här. Beträffande möjligheterna för riksdagen att debattera dessa frågor tror jag att det vore utomordentligt önskvärt om sådana kunde beredas. En lämplig tidpunkt skulle vara någon gång under vårriksdagen. Enligt planerna skullé den tredje etappen sättas i gång den 1 juli 1968, men SJ har begärt uppskov härmed. Det torde finnas anledning för riksdagen att diskutera den lämpliga tidpunkten för igångsättandet av den tredje etappen. Det finns också anledning för riksdagen att diskutera resul taten av de gångna fyra årens arbete och av de bägge första etapperna. Jag kan inte bedöma, om det krävs en speciell debatt för detta eller om det kanske skall tas upp i samband med budgetbehandlingen av statens järnvägars verksamhet. Jag delar dock helt uppfattningen, att vi behöver en ingående debatt inte minst för att diskutera hur vi skall klara en rimlig försörjning i vissa bygder, bl.a. i glesbygderna. Jag vill vidare kanske mera i förbigående som min uppfattning framhålla — jag vet inte om det är helt riktigt — att man lagt en orimlig arbetsbörda på statens järnvägar. Det framhålls att det är SJ:s uppgift att se till att företaget sköts företagsekonomiskt. Samhällsekonomiskt skall man emellertid göra en annan bedömning, och i den mån konsekvenserna av företagets verksamhet faller utanför ramen för företagsekonomin skall samhället ekonomiskt hjälpa till. Jag menar att man ställer orimliga krav, om SJ i samband med nedläggning av en bandel dels skall göra en företagsekonomisk bedömning, dels även foga in en sådan åtgärd i en samhällsekonomisk avvägning av bygdens försörjning i trafikpolitiskt avseende. På detta område måste vi komma fram till en annan ansvarsfördelning och förhandlingsordning än vad som är förutsatt i riksdagsbeslutet. Det finns nog anledning för departementet ait ompröva ansvarsfördelningen i fråga om den samhällsekonomiska bedömningen.

Herr talman! Det vi i dag diskuterar är något som vi var helt ense om när den trafikpolitiska propositionen antogs hösten 1963. Vår strävan var då bl.a. att göra statens järnvägar mer konkurrenskraftiga på de långa linjerna och framför allt på de intereuropeiska linjerna, eftersom vi visste att våra transportkostnader måste nedbringas för att vi skulle kunna öka vår konkurrensförmåga på den europeiska marknaden. Statens järnvägars ekonomi hade dittills inte tillåtit modernisering av vagnparken, rangerbangårdarna etc. på ett sådant sätt att utrustningen kunde sägas vara modern och funktionell. Detta berodde på att statens järnvägar inom sin inkomstram också skulle täcka underskottet på de trafiksvaga bandelarna, vilket då uppskattades till 200 miljoner kronor per år. Det var av den anledningen som riksdagen beslöt dels att det ifrågavarande beloppet skulle anvisas, dels att, som saken uttrycktes, nedläggningen av trafiksvaga bandelar skulle påskyndas så att den kunde ske i snabb takt. Sammansat! 'a statsoch tredje lagutskotiet anförde också — och riksdagen anslöt sig till uttalandet — att den omständigheten att SJ fick 200 miljoner kronor för att täcka underskottet på de trafiksvaga bandelarna inte fick leda till att nedläggningsarbetet på något sätt bromsades upp. Hela tiden var man medveten om att ingen nedläggning fick innebära en försämring utan snarare skulle medföra en förbättring av trafikservicen för de människor som berördes av nedläggningen. På samma sätt var det med frågan om liberaliseringen. Jag vet inte hur många gånger jag uppvaktades av folk som skötte godstransporter och som ovillkorligen krävde att tillståndsgivningen skulle siopas. Och det var inte bara de som utförde transporterna — alltså transportföretagen — utan även de som anlitade transportföretagen som hävdade detta. Hela propositionen utformades för övrigt i nära samråd med representanter för näringslivet och representanter för de anställda, tillhörande både Transportarbetareförbundet och Järnvägsmannaförbundet. Jag säger detta eftersom någon frågade om vi verkligen hade kontakt med de anställda innan vi utformade förslaget och lade det på riksdagens bord. Herr Grebäck har ju alldeles nyss omvittnat, att vad riksdagen = ville åstadkomma genom den nya trafikpolitiken har i hög grad kunnat förverkligas och kunnat inkasseras som en vinst. Självfallet har det gnisslat på en rad punkter. Och varför skulle det inte göra det? Det gäller ju ett stort och känsligt område. Man säger att man skulle kunna tänka sig att förstärka SJ:s ekonomi om det vore möjligt att därigenom undvika nedläggning av bandelar. Ja, vi har ju här i huset till leda diskuterat möjligheterna att förstärka SJ:s ekonomi. Men meningarna har varit delade. Så fort det varit fråga om att priserna på bussbiljetter skulle höjas — dessa var i varje fall i stockholmsregionen för låga — restes ett våldsamt motstånd. SJ hade inget annat att göra än att försöka höja taxorna så att de kom i nivå med kostnadsutvecklingen. även det föranledde ju som bekant vissa klagomål på en hel del håll. Det fanns också negativa inslag när det gällde att förbättra SJ:s ekonomi. Jag tror att åtskilliga av kammarens ledamöter minns att när departementet lade fram ett förslag om att SJ skulle få 200 miljoner kronor i drviftbidrag framställdes yrkanden om att man skulle pruta därpå. Beträffande frågan om SJ:s ekonomi har sannerligen förelegat skilda uppfattningar nästan till mättnad.

Nedläggningen skall — om jag minns rätt — genomföras år 1969. Vad har SCA och statens järnvägar gjort där? Jo, de har träffat en överenskommelse om att SJ skall bygga en stor terminal i Töva, 20 km från Sundsvall. Till den terminalen skall all den råvara transporteras som ligger inom SCA:s virkesfångst Ett järnvägståg per dag kommer, lastar av, sorterar virket med moderna truckar och lägger upp det i de sortiment man skall ha. Sedan tar lastbilen vid och transporterar virket de 20 km som återstår till de olika industrier som behöver det ena eller andra sortimentet. Där har alltså SJ — rätt naturligt — gått in i ett transportarbete, för vilket de passar och som blir ekonomiskt. Lastbilens möjligheter att konkurrera ligger på avstånd någonstans under 20—-25 mil. När det gäller längre sträckor kommer statens järnvägar in i bilden. Jag har velat säga detta därför att man skall vara medveten om vad som sker på iransportområdet. I nära anslutning till terminalen och industrierna ligger den moderna hamnen i Tunadal, som på sjötrafikens område innebär något av en omvälvning. Sedan, och det var egentligen därför jag begärde ordet, herr talman, vill jag gärna framföra ett tack till statsrådet Lundkvist för att han framlagt ett seriöst förslag till lösandet av glesbygdens trafikproblem. Det arbete vi i departementet lade ned på propositionen rörande trafikpolitiken var inie så litet, ty arbetsresultatet från 1953 års trafikutredning, vilken hade haft till uppgift att syssla med dessa frågor, var föga användbart i sammanhanget. När remissmyndigheterna hade yttrat sig fanns sannerligen inte mycket att ta på. Det finns här närvarande ledamöter av kammaren, vilka också var ledamöter av denna trafikutredning. Vi var då inne på frågan om hur man för framtiden skulle trygga transportförsörjningen i glesbygderna. Jag var medveten om att ået för det dåvarande inte kunde anses möjligt att föra fram det förslag, som statsrådet Lundkvist nu skisserade. Utvecklingen har emellertid gått så snabbt i dessa områden att ett sådant förslag till en lösning av glesbygdens trafikproblem tvingar sig på Oss. Jag har i ett sammanhang i mitt hemlän sagt att det skulle vara utomordentligt värdefullt om vi i något av inlandets kommunblock kunde få något slag av försöksverksamhet. Vi har i vissa delar av länet tre trafikföretag som går parallellt, alla tre subventionerade: SJ, posten och ett enskilt bussföretag. Är detta rationellt? Alla ger en rätt dålig service, därför att deras ekonomi inte tillåter en bättre sådan. Borde man inte sätta sig ned och resonera — förutsättningslöst, om man så vill — om huruvida inte något av dessa trafikföretag skulle kunna överta de båda andras trafikuppgifter, få en bättre subvention och ge en bättre service än de tre nu ger vart för sig? Detta är ett problem som jag tror att det finns anledning att ta upp till prövning i detta sammanhang. Därvid kommer inte bara trafikservicen in i bilden; också den kommersiella servicen bör beaktas, såsom frågan om varubussar och allt vad därmed sammanhänger. I vårt län är vi inte alls främmande för att resonera om dessa saker, men vi måste göra det snabbt, därför att de gamlas problem blir alltmer bekymmersamt för varje dag som går. Det ligger mycket i vad statsrådet Lundkvist yttrade om att man skulle kunna utnyttja taxi. Vi förde också fram tanken — men den var för tidigt väckt — att man skulle låta taxiorganisationen få en samhällelig subvention så att den kunde transportera de gamla för en lägre taxa, t.ex. busstaxa.

Detta, herr talman, får närmast betraktas som ett inlägg i debatten omkring det förslag som statsrådet Lundkvist aviserat i fråga om att söka åstadkomma en så god lösning som möjligt av trafikproblemen för glesbygdens och inlandets folk.
Herr talman! Det är närmast med anledning av herr Skoglunds inlägg som jag vill göra en kort replik. Att jag tog upp frågan om flottlederna innebar absolut ingen kritik mot SJ. Jag ville närmast ge ett erkännande åt kommunikationsministern för att han i framtiden är beredd att pröva just de samhällsekonomiska aspekterna när det gäller dessa nedläggningar. I mitt exempel på nedlagda flottleder nämnde jag aldrig Indalsälven, utan tog i stället mina exempel från Ljusnan och Ljungan. Där har man inte vidtagit de arrangemang med SJ som man tydligen är beredd att göra då det gäller Indalsälven. Det är bl.a. sådana lösningar som enligt min mening bör få prövas när man skall undersöka de samhällsekonomiska effekterna av och omständigheterna kring nedläggandet av flottleder. Att man i fortsättningen skall handlägga frågorna under sådan prövning var just det som jag fann tillfredsställande i kommunikationsministerns svar. Min fråga till kommunikationsministern gällde, huruvida nedläggningen av flottlederna i Ljusnan och Ljungan hade kommit så snabbt och överraskande som den i själva verket gjorde, om man verkligen hade haft sådant samråd. Om jag blivit riktigt informerad — det har i varje fall sagts så till mig — kommer nedläggningen av flottleden i Ljusnan att innebära att man för att transport:era virket måste sätta in 200 landsvägs fordon dagligen, som skall ombesörja dessa transporter. Detta måste medföra en enorm belastning på vägnätet, och jag kan inte förstå annat än att det då blir samhället och skattebetalarna som måste stå för kostnaderna för dessa transporter, som tidigare har kunnat gå i flottleden.

Herr talman! Herr Skoglund lämnade här en rad uppslag till ytterligare åtgärder som skulle vara tänkbara i samband med nya insatser för att lösa särskilt glesbygdens trafikproblem. Jag kan lova herr Skoglund att vi skall pröva dessa uppslag just i de sammanhang som jag nyss har redovisat. Till herr Lorentzon vill jag säga att det är självklart att SJ också kommer att pröva sina möjligheter att transportera sopor. SJ skall naturligtvis i alla sammanhang vara med och försöka konkurrera om transporterna. Jag hade i mitt förra inlägg inte tillfälle att ta upp de synpunkter som herr Lorentzon anförde på bl.a. SJ:s dotterföretag, men jag tycker att det tarvas ett visst tillrättaläggande på denna punkt. Helt kort vill jag därför säga, att SJ:s biltrafik inte är något särskilt företag utan ingår i SJ. Denna avdelning inom SJ handhar busstrafiken och sysslar alltså inte med godstrafik; den sidan ombesörjes av SLAB och av ASG. SLAB är det företag som engagerats i knutpunktstrafiken och har sin tyngdpunkt i närtrafiken medan ASG sysslar med långväga inrikes och utrikes landsvägstransporter och genom bl.a. flygfraktavtal har en världsomspännande intressesfär. Företagen har alltså inte samma uppgifter och trafikerar heller inte samma linjer. I de ekonomiska kalkyler som ingår i nedläggningsundersökningarna finns både järnvägsoch busstrafiken med. Att SJ medvetet för över godstrafik från järnväg till landsväg är riktigt när det gäller korta terminaltransporter, eftersom detta är ekonomiskt välmotiverat. Kunderna kan därigenom också ofta få godset hemkört. Det bör observeras att SJ inte drar sig undan sitt ansvar att upprätthålla kollektiv persontrafik. Trafiken läggs inte ner — den förs över från järnväg till landsväg. Herr Lorentzon säger, att man bö? uppmärksamma de av SJ under senare tid vidtagna åtgärderna som innebär att den regionala trafiken överlämnas till privatintressen och att SLAB i vissa städer försålts till företag underställda bankoch storkapitalet. Jag vet att detta är riktigt åtminstone beträffande en stad i landet som jag känner till, nämligen Härnösand. Där hade SLAB dålig förräntning på sin rörelse, och Linjebuss köpte därför bilarna för ett gott pris. I avtalet med Linjebuss ingick att SLAB:s anställda skulle övertas av Linjebuss, varigenom deras framtida utkomstmöjligheter tryggades. Alternativet hade varit att lägga ner verksamheten där. Transportarbetareförbundet har förklarat sig mycket nöjt med det sätt varpå denna affär sköttes. Till herr Petersson i Gäddvik vill jag säga att jag måste rätta till det missförstånd som han upprepade när han ännu en gång sade, att nu är kommunikationsministern ute för att vältra över kostnaderna från staten till glesbygdens kommuner. Herr Eliasson i Sundborn spann på samma tråd. Jag har talat om två olika problem i detta sammanhang: när SJ lägger ner järnvägstrafiken i sådana bygder har SJ att diskutera detta med kommunerna och försöka lösa problemen genom insättande av ersättningstrafik. Men jag har också sagt att vi med den trafikutveckling vi i allmänhet har ute i våra bygder inte kan undgå att observera, att vi för närvarande även i områden, där vi icke har någon SJ trafik men i framtiden på grund av bilismens utveckling, har kollektiva tra fikproblem, vilka vi måste ägna uppmärksamhet. Hur mycket vi i fråga om dessa bygder än ropar på SJ hjälper det inte, därför att vi inte kan dra ut järnvägstransporterna hur långt som helst. I fråga om dessa bygder måste vi genom de organ i samhället, som är lämpade för de speciella uppgifterna och problemen, ta oss an dessa frågor. I detta sammanhang har jag redovisat att jag tycker att det skatteutjämningsbidrag vi för närvarande har är som statsbidrag betraktat, riktigt uppbyggt i princip, eftersom det gynnar och även skall gynna de delar av landet som har det sämsta skatteunderlaget. Det gynnar även de kommuner som vid igångsättande av en ny aktivitet måste höja sin utdebitering. Detta är alltså min principiella syn på hur finansieringen i sådana sammanhang skall gå till. Dessa bidrag är, till skillnad från andra statsbidrag vilka generellt skulle kunna tänkas utgå och gynna hela landet, mera sympatiska, eftersom de gynnar glesbygden. Herr Hamrin i Kalmar talar om att han ändå inte har klart för sig hur vi i fortsättningen skall kunna handlägga denna fråga. Är det, som han uttrycker saken, så lämpligt att vi fortsätter med att »plocka kronärtskockan»? Han undrar om det inte är nödvändigt att vi får en mera översiktlig bedömning av konsekvenserna av vad som kan följa på en fortiöpande rationalisering. Bör inte den bedömning vi då får fram kunna anknyta till den regionsvisa planering som vi på annat sätt nu initierar? Men detta är just vad jag menar. Det är i anknytning till den regionsvisa planering vi diskuterar som också dessa frågor måste komma upp. När exempelvis en nedläggning av en bana aktualiseras, skall detta ur samhällets synpunkt ses mot bakgrunden av den regionala planeringen i övrigt, där lokaliseringspolitik och sociala bedömningar kan komma in i bilden. Det är inte SJ:s sak att sköta detta, ty det skall samhället göra. SJ skall som hittills skett redovisa sina arbetsprogram och arbetshypoteser, och vi skall studera dem. Därefter skall vi söka koordinera dessa saker med den övriga samhällsplaneringen. Jag föreställer mig då att det är lättare för oss att hantera saken så, att vi knyter an till den regionala planeringen än att vi som herr Lorentzon var inne på försöker sätta i gång en stor utredning, i vilken vi praktiskt taget skall stoppa in alla samhällsproblem för att komma fram till hur vi definitivt skall lösa frågan om ett välorganiserat Sverige. Detta med utredningar låter utomordentligt bra, men alla som arbetar i detta hus vet att en utredning så till vida kan bli till men för utvecklingen att den försenar och fördröjer i stället för att främja den. Min uppfattning är att det nu verkligen gäller att ta de riktiga tagen utan att stoppa dessa problem i nya stora utredningspåsar. Jag skulle tro att Sven Mellqvist kanske missförstod mig om han ansåg att SJ skulle utarbeia någon vitbok som nu skulle serveras. Jag kallade den bok jag har i handen för SJ:s vitbok, eftersom den uppenbarligen är vit till färgen. Vi har nu fått denna bok som informationsmaterial. Jag har i många sammanhang redovisat hur jag ser på själva hanteringsfrågan. Vi bör nu konkret från fall till fall diskutera dessa frågor ute på fältet. Herr Grebäck pekade på att vi sannerligen kommer att få nya tillfällen att i riksdagen diskutera utvecklingen på det trafikpolitiska området. Jag kan emellertid inte med jämna mellanrum gå till talmannen och begära ordet för ett anförande i dessa frågor. Det måste föreligga ett ärende mot vars bakgrund vi kan diskutera dem. Sådana ärenden får vi genom statsverkspropositionen och, som herr Grebäck påpekade, med anledning av den tredje etappen i den trafikpolitiska diskussionen, då riksda gen på nytt får tillfälle att pröva målsättningarna och, framför allt, takten i utvecklingen. Vi kommer sålunda att få fortlöpande debatter, och jag står till förfogande så ofta kammarens ledamöter det önskar för debatter i dessa frågor. Jag tycker nämligen att de är mycket angelägna. Det verkar som om herr Eliasson i Sundborn har börjat bli litet tveksam om huruvida hans första tanke att riksdagen skulle ta ställning till de konkreta fallen var så förnuftig. Han undrar nu om inte diskussionen om de enskilda stationsnedläggningarna kunde flyttas över till kanslihuset, så att indragning av enskilda stationer beslutas i konselj. Följden måste naturligtvis då bli att även tidtabellerna för SJ måste fastställas i konselj. Hela detta jobb skulle skötas i kanslihuset. Jag ifrågasätter om det är någon lämplig ordning. Det finns, som herr Eliasson i Sundborn vet, en besvärsordning även i dessa sammanhang. SJ kommer att ta kontakt med kommunerna. Den debatt som har förts och det livliga intresse som har visats dessa frågor garanterar att SJ inte kommer att så att säga våldföra sig på i intressenterna — vilket jag för övrigt är övertygad om att företaget under inga förhållanden skulle ha gjort. Herr Eriksson i Bäckmora berörde dessa problem i samband med flottningen. Det är möjligt att det i något fall tidigare inte har förekommit önskvärda kontakter mellan berörda parter. Med den utformning som jag har givit mitt svar förmodar jag att det kan betraktas som ett uttryck för departementets principiella inställning. Vi hoppas sålunda att kontakterna mellan berörda parter blir goda, så att de samhällsekonomiska bedömningarna får göra sig gällande. Jag kan instämma i nästan alla de synpunkter som herr Grebäck gav uttryck för. Han har sysslat med dessa frågor inom den trafikpolitiska delegationen och har naturligtvis på nära håll upplevt vilka besvärande problem det kan bli fråga om.

Herr Grebäck framhöll nödvändigheten av överläggningar inom kommunblocken beträffande de trafikpolitiska problemen.

Herr talman! I sitt interpellationssvar sade statsrådet Lundkvist, att målet för trafikpolitiken är att för landets olika delar säkra en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnad. Det är en målsättning som jag instämmer i. Men jag är inte med på att staten skall överlasta ansvaret och kostnaderna för kommunikationer, som tidigare varit statliga, på kommuner och landsting. Detta kommer enligt min mening att bidra till en ytterligare utbredning av glesbygderna. Vad som kännetecknar glesbygderna är att de arbetsföra människorna flyttar därifrån, varigenom skatteunderlaget sjunker, medan de gamla blir kvar. Detta kräver större insatser för den sociala omvårdnaden, något som medför ökade kostnader för kommunen. Med nu utgående statsbidrag och kommunal skatteutjämning kommer glesbygderna inte att klara ökade kostnader för trafikförsörjning och service, i varje fall inte om de skall behålla sin utvecklingskraft. Om man gör som statsrådet Lund kvist sagt, kommer det enligt min mening att medföra nya bekymmer även för staten.

Herr talman! Endast ett par kommentarer till statsrådets senaste anförande. Denna SJ:s vita bok borde kanske i stället ha varit svart; den färgen skulle bättre överensstämma med hur folk upplever det här. Men, herr statsråd, Ni går förbi det centrala i frågan. Det är nämligen detta, att både nedläggningen av bandelar eller nedläggningen av persontrafiken på en bandel och nedläggningen av järnvägsstationer har sociala och lokaliseringspolitiska konsekvenser. Det är väl ingen rimlig ordning, att det i ena fallet prövas frågan av Kungl. Maj:t med bedömning ur allmänna synpunkter och inte bara ur SJ:s företagsekonomiska synpunkter, medan i det andra fallet inget organ representerande samhället får ta ståndpunkt. Med denna ordning kan vi naturligtvis inte fortsätta. Jag är, herr statsråd, inte alls tveksam om hur det här ligger till. Låt oss gärna ha ett samråd på det regionala planet. Jag har själv varit med om att underteckna en motion i mitt landsting angående trafikförsörjningsplan för länet. Vi har fattat precis samma beslut som herr statsrådet sade att man fattat i Västmanlands län. Men vilken effekt kan vi nå i en diskussion med SJ beträffande konkreta förslag till indragning av stationer, om SJ:s ledning på grund av sin instruktion endast har att bedöma detta ur företagsekonomiska synpunkter? Detta resonemang klaffar inte, herr statsråd! Den som i sista instans skall fatta beslutet, måste ha möjligheter att lägga inte bara företagsekonomiska synpunkter på problemet. Herr Skoglunds synpunkter om utnyttjande av taxi och även andra möjligheter tycker jag är alldeles riktiga. Det är saker som bör prövas. Men det är så att säga frågan nummer 2, hur vi skall ordna trafiken i orter där vi kanske inte ens har möjligheter att upprätthålla en lönsam busstrafik. Det är en annan sida av detta problem, som jag nu av tidsskäl inte närmare skall gå in på.

Herr talman! Kommunikationsministern är inte ense med oss om att det behövs en utredning; han anser att en sådana skulle fördröja det hela. Jag konstaterar bara detta och skall inte ta upp någon diskussion i den frågan — jag återkommer i ett annat sammanhang när det gäller just den saken. Att SJ skulle pröva transporten av sopor har jag aldrig sagt. Det måste vara en missuppfattning. Det är nämligen så, att storföretagen kommit underfund med att landsvägstransporter numera är mycket lukrativa affärer. Det visar ju detta som kommunikationsministern nyss meddelade, nämligen att man kunde köpa SJ:s eget företag i Härnösand, som gick mycket dåligt när SJ hade det men som numera tycks skötas rätt bra. Storbanken hade väl inte köpt företaget om man inte hade ansett att det gick att göra pengar på det. Liksom man förut ansåg att det gick att göra pengar på att transportera folk i luften, har man nu i rätt stor utsträckning slagit sig på landsvägstransporter. När det gäller lönsamhetsundersökningarna konstaterar jag att kommunikationsministern med tystnad förbigick den saken.
Herr talman! När det gäller företaget 1 Härnösand är förhållandena inte så konstiga som herr Lorentzon ville göra dem. SJ hade en liten rörelse där, och där fanns en stor privat rörelse. Detta var anledningen till att den lilla rörelsen inte bar sig: marknaden räckte ej till för dem båda. Då fann både företaget och dess anställda att det låg i deras intresse att för ett rimligt pris överlåta denna lilla verksamhet på det större företaget. Herr Lorentzon ville helt allmänt göra gällande att SJ-ledningen och den personal som gör lönsamhetsundersökningarna skulle vara inbegripna i något slags »mygel» som inte tål dagens ljus. Så är naturligtvis inte fallet; den tanken faller på sin egen orimlighet. Både SJ:s ledning och SJ:s personal har intresse av att företaget även i fortsättningen är ett bra trafikföretag på de områden där järnvägen har möjlighet att konkurrera. Herr Eliasson i Sundborn börjar visst gripas av trötthet — han har tydligen inte lyssnat till vad jag bar sagt. Han sade att jag gick förbi den centrala frågeställningen i diskussionen om nedläggningarna av de enskilda stationerna. Han menade att när det gäller dessa nedläggningar så kommer samhället aldrig in i bilden. Det är inte på det sättet, herr Eliasson. Jag har i två inlägg redovisat att även nedläggning av de enskilda stationerna kommer att ske först efter kontakter och diskussioner med berörda kommuner och med hänsyn tagen till den ersättningstrafik som i stället kan åstadkommas för det berörda områdets vidkommande. Jag har bara sagt att det är orimligt att vi i riksdagen eller i regeringen skulle sitta och fatta alla beslut om tidtabellsändringar och besluta om varje enskild stationsnedläggning. Det är trots allt rimligare att dessa beslut får fattas av SJ, men det skall ske först efter kontakter med berörda kommuner. Jag har dessutom redovisat att det finns möjlighet att anföra besvär även i sådana här situationer. Herr Petersson envisades också med att förbigå hela den argumentering jag förde i mitt tidigare inlägg. Jag är över tygad om att om herr Petersson och hans parti har intresse av att ställa resurser till samhällets förfogande, så kommer vi i fortsättningen inte att ha så stora svårigheter när det gäller att lösa även dessa problem.

Herr talman! Jag har med stort intresse åhört debatten här och lyssnat på de många uppslagen från olika håll om hur man skall lösa trafikproblemen. Jag blev mycket intresserad av upplysningen om att man nu från SJ:s sida överväger att inleda ett samarbete med Taxi och att man kanske också på annat sätt skulle försöka upprätthålla ett minimum av trafikservice. I det sammanhanget skulle jag bara vilja göra en hemställan till kommunikationsdepartementet. Jag tar ett exempel. Vi har här i Stockholms län en ganska stor industriort, Hallstavik, med en storindustri med tusentals anställda, och i samma omräde ligger också en metallurgisk industri. Det är alltså fråga om ganska stora samhällen. Där har man nu lagt ned järnvägen och gått över till busstrafik. Det var kanske nödvändigt. Samtidigt har emellertid trafikservicen försämrats. Man har alltid tidigare kunnat åka från Stockholm kl. 7 på kvällen. Nu går det inte längre, utan man kommer bara till Rimbo och får ta taxi de sista fyra milen. Det är sådana direkta försämringar, då det gäller så pass betydande samhällen som i detta fall, som blir irriterande för befolkningen. Jag förstår att det möjligen kan vara så att trafikunderlaget är svagt. Men — här kommer jag till min vädjan — skulle man inte, i avvaktan på att man försöker hitta på något annat sätt att upprätthålla ett minimum av service, kunna vänta med direkta försämringar av servicen åtminstone då det gäller så pass betydande samhällen?

Under sådana förhållanden har man vid anordnande av ersättningstrafik fått ställa, så att säga, de trafikanspråk, som trafikanterna har redovisat, i förhållande till den järnvägstrafik man tidigare hade, och därför har man fått arrangera det på det sätt som herr Karlsson nämnde. Jag skall självfallet inte påstå att jag härmed lämnat någon initierad redogörelse, därför att jag, som jag inledningsvis sade, inte känner till det enskilda fallet.

Vidare sade herr Karlsson att SJ var intresserade av att upprätthålla ett minimum av service och antydde att SJ ville engagera Taxi för att slippa bedriva service för egen räkning. Herr Karlsson torde ha blandat ihop mina funderingar om hur man över huvud taget skall lösa de kollektiva trafikproblemen i glesbygderna och den kommunblockplanering i dessa sammanhang som jag har varit inne på.

Herr talman! Jag vill tillbakavisa insinuationen att jag skulle betrakta tjänstemännen vid SJ som har hand om lönsamhetsundersökningarna som myglare. Detta kan ju aldrig ha framgått av vad jag har sagt — framför allt inte av mitt första anförande. Dessa lönsamhetsundersökningar är ju som jag framhöll perfekt skötta i och för sig, men det är SJ:s politik att låta olika företag konkurrera med varandra som jag finner mycket anmärkningsvärd. Så gör man ju inte i en privat koncern utan där sker driften företagsekonomiskt riktigt. I det här fallet förlorar emellertid SJ, eftersom lönsamhetsberäkningarna görs på detta sätt, och jag tycker det är mycket underligt att kommunikationsministern kan få det till att jag vill anklaga de tjänstemän som har order att utföra uppgiften för att vara myglare.
Herr talman! Jag är naturligtvis glad i den mån herr Lorentzons misstanke inte riktade sig mot undersökningarnas objektivitet. Sedan står det givetvis herr Lorentzon fritt att diskutera om SJ:s metoder från hans synpunkt är de riktiga.

Herr talman! Herr Wikner har ställt vissa frågor i anledning av den försämrade lönsamheten för skogsbruket i vissa områden. Redan i direktiven för den skogspolitiska utredning, som tillsattes år 1965, uttalade jag att avsättningsläget på världsmarknaden för våra skogsprodukter ändrats i riktning mot en ailt hårdare konkurrenssituation. Samtidigt betonade jag konsekvenserna av ett försämrat konkurrensläge för vår samhällsekonomi och för sysselsättningen. Jag är alltså redan väl medveten om de förhållanden som herr Wikner tagit upp i sin interpellation. Självfallet gör sig verkningarna av det ändrade läget gällande främst inom sådana områden där de naturliga förutsättningarna för skogsbruket är mindre goda och där transportavstånden för virket är stora. Förhållandet mellan tillgängliga avverkningskvantiteter och = förädlingsindustrins råvarubehov behandlas av virkesbalansutredningen som inom kort kommer att avge sitt slutbetänkande. Av utredningens material kommer också att i stort framgå vilka skogstillgångar som ekonomiskt inte kan utnyttjas. Något behov av att som herr Wikner ifrågasatt företa någon särskild översiktsplanering för att belysa berörda frågor föreligger således inte för närvarande. Virkesbalansutredningens undersökningar kommer att utgöra ett viktigt underlag för den skogspolitiska utredningens fortsatta arbete. Denna utredning har enligt sina direktiv att pröva hur statsmakterna på lämpligaste sätt bör medverka till en från samhällsekonomisk och social synpunkt sund utveckling av skogsbruket. Det är givet att utredningen kommer att överväga om det behövs särskilda åtgärder till följd av en försämrad lönsamhet för skogsbruket inom vissa områden. Av det anförda framgår att några ytterligare åtgärder från min sida i anledning av de problem som berörs i herr Wikners interpellation inte är påkallade.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet för svaret, även om jag inte av det fick reda på så mycket mer än jag kände till tidigare. Jag har faktiskt läst direktiven till de två omnämnda utredningarna. Ute i landet, framför allt i Norrland, råder stor oro för skogsbrukets lönsamhet. Sålunda läste jag häromdagen 1 en tidning att »stora skogsarealer, som hittills gett tusentals människor sin utkomst, i en ganska snar framtid kan bli ”skrotade'». Det mest positiva i interpellationssvaret är att utredningen kommer att överväga om några särskilda åtgärder behöver vidtagas på grund av den försämrade lönsamheten för skogsbruket inom vissa områden. Det är just den frågan jag har tagit upp i min interpellation. Jag tycker mig märka att även jordbruksministern känner en viss oro för den utveckling vi haft i fråga om skogsbrukets lönsamhet i berörda områden, och som jag framhållit i min interpellation har Norrland därvidlag drabbats hårdast. Nollzonerna ökar, och när man bjuder ut stämplingar möts man ofta av det beskedet av bolagsrepresentanterna att det inte lönar sig att avverka på området i fråga. Det är sålunda inte bara med tanke på virkesbalansen som jag framställt interpellationen, utan jag har först och främst tänkt på sysselsättningen för befolkningen i områdena, och det är nog så viktiga frågor. Många gånger är det givetvis nödvändigt att tillsätta en utredning, men det är ju ändå resultaten av utredningens arbete som sätter spår efter sig, och de frågor jag aktualiserat bör utredningen ta sig an snabbt och effektivt. Vi vet att skogen huvudsakligen äges av privata bolag, men vem som äger den är inte det väsentliga. Det viktiga är hur skogen sköts. Och jag vill påstå att vi trots vår skogsvårdslag har en markant eftersläpning av de skogsvårdande åtgärderna, framför allt tryggas rensningar, planteringar, röjningar och gallringar. Detta framgår klart och tydligt av verkställda skogstaxeringar. Samma är förhållandet när det gäller utbyggnad och modernisering av skogsoch massaindustrierna. Vi kan där jämföra med Finland, som i det fallet har nått mycket längre än vi. Hur har då de nuvarande förhållandena uppstått? Ja, tidigare hade vi en s.k. sågverksdöd, som vi dock lyckades komma till rätta med. Nu när skogsindustrin har fått svårigheter sägs det att man håller på att bygga upp den industrin. Jag kan förstå att sågverksdöden inträffade, men jag har svårt att förstå att skogsdöden skall behöva överraska oss i dagens samhälle. är det kanske så att regeringen har litat för mycket på skogsbolagen och skogsägarorganisationerna när det gällt att utnyttja skogstillgångarna inte bara för skogsägarna själva utan också för de anställda och samhället? Det har också sagts att bolagen har investerat vinstmedel från skogen i kraftverk och annat under goda år och att skogens skötsel och skogsindustrins utbyggnad har fått komma i andra hand. Jag sitter inte själv med i någon bolagsstyrelse och har därför inte haft någon möjlighet att undersöka dessa förhållanden, men jag anser ändå att den skogspolitik regeringen fört varit alltför liberal. Man förleds många gånger när man deltar i skogsexkursioner tillsammans med skogsägarna — jag har själv deltagit i många och jag vet också att jordbruksministern har gjort det — att tro att skogsägarna sköter sin skog exemplariskt. Det ligger naturligtvis i sakens natur att man vid sådana tillfällen visar det bästa man har. Jag skall också villigt erkänna att många sköter sin skog mycket bra, men jag vill nog påstå att det är alltför många som inte gör det. Detta gäller både bolag och enskilda.

Det är högst nödvändigt att det finns pengar när dessa åtgärder skall utföras. Som bekant har ett sådant system införts i Norge, och enligt uppgifter har det fungerat mycket väl. Jag vill uttala min tillfredsställelse över att motionen nu i alla fall har hamnat hos skogspolitiska utredningen, och jag hoppas verkligen att den beaktas. Jag har i mitt anförande mest berört primärproduktionen, men det är lika nödvändigt att rationalisera den skogliga sekundärproduktionen, varmed jag avser avverkningar och transporter av virket till fabriken. Men om man skall göra detta måste man göra det effektivt, så att alla parter som äger skog berörs, och man kommer härvidlag in på ett verkligt svårt problem. Om en sådan rationalisering med framgång skall kunna genomföras är det nödvändigt med en omarrondering av våra skogsmarker. Jag tror i detta fall på gemensamhetsskogen för de privata skogsägarna, varvid dessa i stället för ett visst skifte eller en viss del av ett område äger en andel i ett skogs område. Det är naturligtvis inte nödvändigt att ett sådant system införs bryskt mot skogsägarnas vilja, men jag tror att ägarna till sist kommer att inse att det är fördelar med detta system. Om man inte kan lösa dessa stora frågor på det vis som jag nu angivit kanske man ändå måste tillgripa lagstiftning. Ägosplittring och dålig arrondering utgör ett svårt hinder för en effektiv rationalisering av skogsbruket. Man frågar sig varför det går så sakta med omarronderingen. Vi måste enligt min mening skaffa oss ökade kunskaper för att så snabbt som möjligt lösa detta viktiga problem. Vi vet för litet om dessa frågor. Det är ett svårt problem att lösa, men detta får inte utgöra något hinder. Det räcker inte med att bara prata om dessa förhållanden utan man måste faktiskt gå från ord till handling. Många anser det tveksamt om man skall satsa på skogsindustrin, eftersom den på kort sikt bedöms få brottas med dålig lönsamhet. Ja, även detta är ett svårt problem, men jag tillhör inte dessa pessimister. Jag tror på skogsbruket och på skogsindustrin i Norrland, men man måste följa upp verksamheten och satsa de resurser som är nödvändiga. Man får inte bara ta kapital från skogen utan man måste även ge denna det kapital den behöver. Jag tror att skogsägarna måste ta på sig ett ökat ekonomiskt ansvar och att staten måste inrätta en institution som kan följa upp skogsfrågorna bättre än vad som hittills skett. Det är klart att det går att tillbakavisa påståendena att man skall satsa på skogsindustrin och åberopa konkurrensen på världsmarknaden. Men jag tror inte det är enbart detta det gäller. Vi behöver ökade kunskaper och en utvidgad forskning är därför nödvändig. Det är angeläget att en kraftig satsning görs på hithörande områden. Vi behöver en Översiktlig planering som anger vilka områden det lönar sig att satsa på ur både skogsägarnas, de anställdas och samhällets synpunkt. Utan en sådan planering kan vi inte komma till rätta med förhållandena. Detta har också den nye generaldirektören för skogsstyrelsen framhållit. Ett allmänt näringsdepartement, dit även skogsbruket hänfördes, skulle på ett bättre sätt kunna ta sig an de uppgifter jag här talat om. Jag hoppas att inrättandet av ett sådant departement kommer att övervägas av regeringen. Jag har inget recept för hur det skall utformas — den saken blandar jag mig personligen inte i. Men vi vet att när de privata företagen misslyckats har man skyllt på regeringen. Jag skulle tro att vi kommer att få höra liknande uttalanden när det gäller skogen. Därför anser jag det vara nödvändigt att statsmakterna griper sig an dessa problem på fullt allvar. Jag vet att det redan sagts mycket om de spörsmål jag här berört, men det skadar enligt min mening inte att dessa frågor med vissa mellanrum tas upp, ty de är synnerligen viktiga ur både skogsbrukets och samhällets synpunkt och även ur sysselsättningssynpunkt. Framför allt gäller detta Norrland — i det avseendet måste frågans vikt särskilt poängteras.
Herr talman! Herr Wikner sade bl.a. att många människor känner oro för skogens möjligheter och skogens framtid, och i så måtto kan jag dela åsikten, att det är en mycket allvarlig fråga hur vår skogsindustri skall kunna hävda sig i den hårdnande konkurrensen. Herr Wikner var emellertid missnöjd med mitt svar, och därför vill jag erinra herr Wikner om att svaret utgör ett försök att svara på de frågor som herr Wikner ställt. Herr Wikner har bl.a. frågat: »Anser statsrådet att samhället och skogsindustrin har råd att undvara dessa virkesproducerande områden» — d.v.s. de svagare skogsproduktionsområdena i vårt land — »i framtiden»? Därefter frågade herr Wikner om jag avsåg att genomföra exempelvis en riksomfattande översiktsplanering. Såvitt jag förstår måste mitt svar bli just att dessa önskemål redan är tillgodosedda. Vi har tillsatt en utredning som nu försöker skapa sig en bild av våra virkestillgångar och framlägga de förslag som kan föranledas av undersökningen. Det är en mycket vid översyn av skogsproblemen som utredningen skall göra — och vad herr Wikner läst upp i sitt anförande här i dag kunde faktiskt vara valda delar av direktiven. Jag har visst ingenting emot att man då och då håller sådana här allmänna anföranden om skogens situation. Men det finns ju inte anledning, herr Wikner, att då rikta sig mot mig och hävda att jag skulle ha avgivit ett felaktigt svar. Jag tycker att mitt svar står i överensstämmelse med de frågor herr Wikner hade ställt.
Herr talman! Jag försökte faktiskt förklara vad jag menade med denna översiktsplanering — att vi skulle få en planering för hela skogsbruket, som skulle visa vilka områden som är lönsamma och vilka som icke är det. Kommer vi att få en dylik översikt av den skogspolitiska utredningen, eller faller det på virkesbalansutredningens lott? Jag har fattat det så att resultatet från den senare skulle ligga till underlag för skogsindustrin och planeringen av en eventuell utbyggnad av densamma. Sedan vill jag säga till statsrådet att jag inte läst upp något ur utredningens betänkande. Jag är faktiskt så pass skogligt intresserad att jag kan göra dessa bedömningar själv, men jag har velat ta upp vissa problem för att få dem belysta.
Herr talman! Jag har inte lust att förlänga denna debatt, men jag vill framhålla att det är helt naturligt att den skogspolitiska utredningen kommer att ha mycket god vägledning i sitt arbete av det material som framkommer genom riksskogstaxeringen. Vi har ju vetat om att först vidtogs den ena åtgärden och sedan tillsatte vi utredningen. Naturligtvis låg en tanke bakom det. Vi har visserligen två utredningar, kan man säga, men de är helt samordnade och självfallet skall dessa tillsammans ge oss ett bättre underlag för bedömmingen av framtiden. Hur långt herr Wikner vill gå blir en senare fråga. Av det material som framkommer kan vi i första hand beräkna vilka virkestillgångar vi har, men det kommer också att ge besked om de ekonomiska förutsättningarna för skogsbruket inom olika räjonger av vårt land.
Herr talman! Får jag tolka herr statsrådets senaste inlägg så att de spörsmål jag tagit upp i min interpellation kommer att bli väl tillgodosedda, är jag naturligtvis mer nöjd med det beskedet än jag hade anledning att vara efter att ha hört svaret.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat, om jag vill medverka till att vid prövningen av statliga lånegarantier, särskilt beträffande Norrlands inland och andra jämförbara bygder, det kombinerade jordoch' skogsbruksföretaget bedömes som helhet och ökad hänsyn tas till investeringens önskvärdhet ur allmän och samhällsekonomisk synpunkt. Riktlinjerna för det statliga ekonomiska stödet till jordbrukets rationalisering behandlades av årets vårriksdag. Den av herr Nilsson nu ifrågasatta tilllämpningen av dessa riktlinjer uppmärksammades därvid särskilt. Som interpellanten påpekat krävs för statligt stöd till förvärv av brukningsenhet med både jordbruk och skogsbruk eller till rationalisering av jordbruksdelen i sådan enhet att jordbruket kan beräknas bli så omfattande och effektivt att investeringen i denna del blir lönsam. Jordbruksutskottet uttalade beträffande detta lönsamhetskrav att i jordbruksdelen insatt arbete och kapital skall ge full timersättning resp. normal förräntning. Vid prövning av ansökan om dylikt stöd bör en bristande lönsamhet i jordbruksdelen inte anses kunna kompenseras genom förekommande överskott från skogsdelen. Enligt min mening är det ett naturligt krav för statligt stöd att jordbruksdelen i det kombinerade företaget skall kunna bära sina egna investeringar. Det kan därför inte anses vara rimligt att efterge lönsamhetskravet. Mot bakgrunden härav är jag inte beredd medverka till den av herr Nilsson ifrågasatta ändringen av bedömningsgrunderna för det statliga stödet.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

Den ganska hårda attityd mot deras problem som jag tycker mig utläsa ur svaret är verkligen beklaglig. Jag framhåller i interpellationen att det för »många företag, särskilt i Norrland, gäller att skogsdelen har större betydelse för sysselsättning och lönsamhet än jordbruksdelen». Ett mycket stort antal av dessa företag är eller kan göras bärkraftiga trots att jordbruksdelen isolerad inte är fullt lönsam. Den kan ge ett försvarligt täckningsbidrag för olika fasta kostnader och en utjämnad sysselsättning i områden med få alternativa sysselsättningsmöjligheter. Bostadsbeståndet är på många håll gott i fall som här kan komma i fråga. Om den lilla jordbruksdelen i det kombinerade jordbruksoch skogsföretaget i exempelvis Norrlands inland inte ger — som statsrådet nyss har nämnt i svaret — »full timersättning respektive normal förräntning», anser statsrådet att det är diskriminerat i fråga om stöd i form av kreditgarantier. Kan statsrådet tala om hur stor del av svenskt jordbruk som i dag fyller detta krav på full lönsamhet? Om vi i dag skulle sätta detta villkor för att jordbruk skulle kunna fortsätta, vore vi säkerligen långt under den 80-procentiga försörjningsgrad som riksdagen i våras beslutade som minimiproduktion. Jag tror mig veta att statsrådet t.o.m. i södra Sverige har sett exempel på hypermoderna, rationella och stora jordbruk, som inte är lönsamma. Ändå menar jordbruksministern att man måste kräva full lönsamhet av jordbruksdelen isolerad i t.ex. Norrlands inland; detta anser han naturligt i sitt interpellationssvar. Han kan inte heller acceptera att det kombinerade jordoch skogsbruksföretaget bedöms som helhet eller att ökad hänsyn tages till investeringens önskvärdhet från allmän och samhällsekonomisk synpunkt i de byg der det här i första hand är fråga om. Detta är ett verkligt beklagligt och, herr talman, rent av tragiskt konstaterande. Jag hade faktiskt väntat mig ett mindre kategoriskt uttalande från jordbruksministern i detta fall. Anledningen till mina förhoppningar var att jordbruksministern har hållit föredrag bl.a. i Norrlands inland, där han sagt att han anser att en betydande jordbruksproduktion skall finnas i Norrland och även i dess inland. Man kan naturligtvis diskutera vad som är en betydande jordbruksproduktion i dessa områden, men det måste väl ändå vara en större produktion än nästan ingen.

Vidare bör krävas att investeringen är lönsam ur företagsekonomisk synvinkel. Vid kombinerade jordoch skogsbruk bör ——— härjämte jordbruksdelen ha sådan omfattning och effektivitet att investeringarna i den delen blir lönsamma». I min interpellation har jag understrukit att man just i Norrland, framför allt i dess inland, bör föra fram samhällssynpunkten mera än vad man hittills har gjort. Detta bör vara förenligt med huvudprincipen. Jag har uppfattat statsrådets skrivning i Ppropositionen på detta sätt. Vidare skall man beakta vissa andra synpunkter, exempelvis lönsamheten. Svaret måste emellertid tolkas så, att huvudprincipen i varje särskilt fall skall vara att jordbruksdelen isolerad måste visa en så god lönsamhet, att den ger full timersättning och en tillfredsställande förräntning. Jag tror mig känna förhållandena på detta område så pass bra att jag kan påstå, att jordbruket i Norrlands inland kommer att gå tillbaka även utan den hårda press som verkningarna av dagens interpellationssvar är ett exempel på. Den inställning som svaret ger besked om kommer, enligt min mening i varje fall — och den delas, herr statsråd, av oerhört många i de berörda områdena — att hindra tillkomsten av rationella och för dessa områden anpassade lantbruksföretag. Mycket stora områden kommer enligt min mening — och den delas även i detta fall av mycket, mycket stora grupper av alla politiska schatteringar — att med denna politik bli praktiskt taget rensopade från allt vad enskilt jordbruk och skogsbruk heter. Kulturbygden kommer att förslummas i onödigt stor omfattning, och här kommer också naturvården in i bilden liksom även beredskapsfrågorna. — Men detta är ju ett kapitel för sig, som jag inte vidare skall ta upp i denna diskussion, även om det bör införas som ett tungt vägande motiv ur allmän synpunkt, som, om jag har uppfattat det riktigt, skall vara huvudprincipen. I Norrlands inland utreder och diskuterar nästan varje kommun någon form av näringsstöd till jordbruket. Detta är i stort sett ingen politisk stridsfråga på det kommunala planet. Jag tror att jordbruksministern, och för övrigt även övriga medlemmar av regeringen, har en hel del att lära av denna kommunala enighet i detta avseende. En rad av omedelbara åtgärder är av nöden; det har jag sagt från denna talarstol tidigare, och det är många andra som har framhållit det också. Det kan snart vara för sent — i varje fall är vi mycket sent ute. Vi har ju här i kammaren lyssnat till en nära fyra timmar lång debatt just om glesbygdsfrågor och kommunikationer. Det är ett exempel. Jag har i min interpellation tagit upp en åtgärd som skulle vara möjlig att använda och som jag nu faktiskt väd jar till statsrådet att ta sig ytterligare en inte alltför lång funderare på. Det förslag som jag framförde i interpellationen anser jag vara möjligt och rimligt att genomföra — och även nödvändigt! — för främst de bygder som jag här har berört. Situationen är så kritisk, att extra ansträngningar för att försöka göra någonting påtagligt är nödvändiga. Jag tycker inte att det förslag jag har framfört hör till de extra ansträngningar som skulle behövas, men om det är så, vädjar jag ännu en gång, herr talman, till jordbruksministern, att han försöker att ingående sätta sig in i den situation som föreligger.
Herr talman!

Men vad skulle detta innebära för den enskilde individen? Det är dock till sist den enskilde som måste betala tillbaka dessa pengar! Det är ju fråga om lån och stöd, och därför tror jag att det sannerligen vore anledning för herr Nilsson att fundera mer än en gång på om det kan vara alldeles riktigt att bortse från kravet på lönsamhet när man skall göra investeringar. Det är nämligen till glädje även för den som skall ta emot lånet att ha förvissningen, att han verkligen får ut någonting av den insats som han gör. Jag har inte riktigt klart för mig vad herr Nilsson i Tvärålund egentligen me nar. Åsyftar han med sitt senaste inlägg att de medel som staten utbetalar till skattetyngda kommuner skall användas till att i likhet med vad som skett i Stensele kommun subventionera jordbrukare för att därigenom förmå dem att stanna kvar på enheter som inte är bärkraftiga? Motiveringen för en sådan utbetalning skulle vara att jordbrukarna eljest flyttar in till tätorten och där ställer anspråk på att det skall finnas bostäder åt dem. Samhällsekonomiskt skulle det således vara en klok lösning att göra något i den vägen. Jag vore tacksam om herr Nilsson i Tvärålund närmare ville precisera om det är den typen av stöd som herr Nilsson är ute efter. Hur skall det företag i övrigt se ut som vi skall diskutera? Jag har sagt — och det har jordbruksutskottet också när det i våras behandlade propositionen — att det kommer att finnas många kombinerade företag, i fråga om vilka det kan tänkas att jordbruksdelen är större eller mindre. Det är inte det avgörande. Det väsentliga är att den investering som göres i jordbruksdelen också är meningsfylld, att den ger ett utbyte till vederbörande. Om investeringen sedan bara ger jordbrukaren 500 arbetstimmar om året, kan den ändå vara motiverad, om man kan visa att den ger ett gott utbyte. Man skall sålunda inte stödd på inkomstkalkyler från annat håll ge sig in på att använda statsstödet för att bygga upp en jordbruksproduktion som då kommer att utgöra en belastning på företaget. Om vi skall fortsätta denna diskussion, skulle det vara bättre om herr Nilsson i Tvärålund mera konkret sade: Jag tänker på ett företag av den eller den typen, där de nuvarande bestämmelserna inte är tillämpliga. Det finns, herr Nilsson, enligt kungörelsen om det statliga stödet till jordbrukets rationalisering en bestämmelse, som ger lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna möjlighet att om sär skilda skäl föreligger i undantagsfall kunna begära Kungl. Maj:ts medgivande om avkall på visst villkor i kungörelsen. Kungl. Maj:t har alltså i princip möjlighet att släppa de av herr Nilsson nämnda lönsamhetskraven. Men denna möjlighet måste begränsas enbart till enstaka företag när det finns speciella skäl. Vi har haft några sådan fall uppe till behandling, där personliga förhållanden och annat bidragit till att man kunnat göra ett avsteg från gängse princip. Men det är någonting annat än det herr Nilsson här talar om, nämligen att man regelmässigt skulle kunna frångå lönsamhetskraven. Det vore ett allvarligt steg, och det skulle uppenbart stå i strid med riksdagens beslut om jag här förklarade, att jag skulle kunna tillmötesgå herr Nilssons önskemål,

Herr talman! Den sista delen av statsrådets inlägg tyder väl på att han inte läst min fråga riktigt ordentligt. Jag har inte fört på tal någon regelmässig bedömning över hela landet.

Om ett jordbruk i inlandet har låt oss säga fem—sex hektar åker, ett utomordentligt bra bostadshus och 400—500 hektar skog, vilket ur lönsamhetssynpunkt och i prishänseende kan vara försvarligt, bör inte lönsamheten i des sa få hektar jord vara hinder för en person att bosätta sig där. Det finns dock ett bra bostadshus och samhälleliga investeringar, och ur allmänna synpunkter kan det därför vara både rimligt och riktigt att vederbörande får bosätta sig där. I varje fall bör lantbruksnämnderna i sådana fall undersöka vilka förutsättningar som finns för en sådan produktion, att lönsamhet går att erhålla med den arbetstid och de investeringar som blir erforderliga. Jag kan nämna ett fall — jordbruksministern kanske kommer att få avgöra det — där vederbörande i sina klagomål säger att lantbruksnämnden inte har resonerat med den eventuelle köparen om vilken produktion och lönsamhet som kan vara möjliga att erhålla på just den fastigheten. Det är nödvändigt att lantbruksnämnden hjälper till med att anpassa produktionen i varje enskilt sådant fall och verkar positivt för att uppnå detta mål. Om jag förstod jordbruksministern rätt behöver det inte vara ett fullständigt jordbruk eller stora jordbruksarealer, bara man får ett »meningsfyllt» utbyte av investeringen. Det är detta jag syftar till i min interpellation. Jag vill inte införa någon ny ordning, det torde framgå av interpellationen. Jag vill endast få understruket vad jordbruksministern har sagt i propositionen, att huvudprincipen är »att den ifrågasatta investeringen bör vara önskvärd ur allmän synpunkt och att den är samhällsekonomiskt motiverad».

Jag har emellertid inte tagit upp den frågan i interpellationen utan har denna gång begränsat mig till vad som kan vara möjligt att genomföra med det beslut som riksdagen för drygt ett halvår sedan tog.
Herr talman! Jag är tacksam för de sista orden i herr Nilssons anförande. De visade att herr Nilsson inte begär att vi skall tillämpa författningen på annat sätt än som är avsett. Det finns eljest en tendens att föra in många andra motiv för hur jordbruksstödet skall fördelas. Jag tror att det vore olyckligt för jordbruket om vi inom jordbrukspolitikens ram skulle försöka lösa andra problem, som i och för sig är viktiga men som måste lösas i annan ordning. Jordbrukets huvudtitel bör inte belastas med kostnaderna för detta. Det stöd vi har möjlighet att lämna under nionde huvudtiteln skall användas för att förstärka jordbruket, så att vi får ett allt rationellare jordbruk som kan ge även jordbrukarna bättre ekonomiska förhållanden. I anslutning till det första vill jag ändå säga att jag inte tror att det skall vara svårt att finna exempel på både regeringens och riksdagens vilja att stödja det norrländska jordbruket. Med det beslut vi fattade i våras, bekräftade vi på nytt att det görs undantag på prissidan för jordbruket likaväl som att vi vill fortsätta med särskilda rationaliseringsåtgärder för det norrländska jordbruket. Jag hoppas att det var en glädjestund för herr Nilsson när han läste i tidningarna om den inventering som lantbruksstyrelsen nu redovisat om framtidsutsikterna bl.a. för det norrländska jordbruket. Den visar visserligen att det förekommer nedläggningar — det gäller hela landet — men att bilden dock är betydligt ljusare än vad man ibland i diskussionen velat göra gällande. När det gäller intresset för att stödja jordbruket tror jag sålunda, herr Nilsson, att vi kan ta varandra i hand och vara Överens om att hjälpas åt. Men det föreligger ändå en skillnad. På det område vi nu diskuterar har jag pekat på möjligheterna till speciella undantag. Då säger herr Nilsson, att han i stort sett är överens med mig, eftersom han egentligen inte har föreslagit någonting annat. Detta betyder, herr Nilsson, att vi har litet olika uppfattning om språkbruk. Nog avsåg den fråga herr Nilsson ställde till mig en generell tilllämpning inom vissa områden. För min del sade jag, att undantag bara kan göras i vissa fall, där man finner anledning att vidta åtgärder.

Herr talman! Vad beträffar den generella tillämpningen menar jag faktiskt, att man när det gäller Norrlands inland och motsvarande bygder måste understryka samhällets intresse mera allmänt och starkare än vad lagstiftningen och statsrådet enligt sitt interpellationssvar förutsätter. Det vill jag klart ha utsagt. Statsrådet säger då, att det undantagsvis finns möjligheter att besvära sig hos Kungl. Maj:t. Här skiljer sig alltså statsrådets och min uppfattning. Jag anser att man inte skall försvåra en anpassning till de naturliga förhållandena i den grad som blir fallet om man vid varje tillfälle måste besvära sig hos Kungl. Maj:t för att få till stånd en riktig anpassning av jordbruksföretagen inom sådana områden.

Den tolkning som statsrådet gett i sitt interpellationssvar utgör ett hinder både för en rationell utformning av jordbruksenheter och för strävandena att undvika att bygderna skall bli totalt livlösa i stora områden av vårt land. Naturligtvis är det ett direkt hinder för att jordbruksföretaget skall betraktas som en helhet, om man vid varje tillfälle måste besvära sig hos Kungl. Maj:t om man ur allmän synpunkt vill i viss mån eftersätta lönsamhetskravet i en i sammanhanget rätt betydelselös jordbruksareal. Jag hoppas att statsrådet efter denna diskussion vill ta sig ytterligare en funderare på om man bör behålla detta besvärliga administrativa tillvägagångssätt och om inte riksdagsbeslutet ändå medger den tolkning, som jag anfört.
Herr talman! Alla här i kammaren och även herr Nilsson vet, att jag inte kan svara som han önskar på denna fråga. Det skulle betyda att jag helt satte mig över gällande författning och det beslut som riksdagen fattat i ären det. Därför kan jag inte rekommendera herr Nilsson något annat än att återkomma med den motion som han väckte i våras och på nytt låta riksdagen pröva den saken. Finns det några förutsättningar att ändra författningen, så kan givetvis också den generella tilllämpningen bli en annan, men så länge författningen är sådan den är, kan jag inte annat än hänvisa till de möjligheter som föreligger till undantag i speciellt besvärande situationer.

Herr talman! Jag kan mycket väl förstå statsrådets besvärliga situation om han nu menar att riksdagens beslut i våras var felaktigt, ett beslut som statsrådet själv bidrog till att få till stånd och som hela den socialdemokratiska gruppen stödde; samtliga borgerliga partier hade reservationer. Jag skall naturligtvis ta statsrådets tips ad notam, även om jag väl nog skulle ha försökt åstadkomma en ändring även utan det tipset. Jag tackar emellertid för den vänliga tonen i den diskussion vi här fört; den ger mig ändå, trots allt, vissa förhoppningar för framtiden.